Fru talman! Eva Zetterberg har frågat mig vilka ansträngningar Sverige gör för att Chile skall frige de återstående politiska fångarna och om regeringen avser att genom biståndsinsatser stödja den sociala återanpassningen av f.d. politiska fångar i Chile. Hon har också frågat om regeringen avser att genom andra insatser stödja uppbyggandet av politisk demokrati i Chile. Sedan sitt tillträde i mars 1990 har den demokratiskt valda regeringen under president Aylwin strävat efter nationell försoning. Ett problem för den chilenska regeringen vid behandlingen av frågan om de politiska fångarna är att vissa vänstergrupper har vägrat att acceptera övergången till demokrati. De betraktar Aylwinregeringen som en fortsättning på militärregimen. Ett annat problem har varit militärens och den politiska oppositionens motstånd mot frigivning av särskilt hårt belastade förövare av brott med politiska motiv. Redan från början gavs högsta prioritet åt att ge alla kvarvarande politiska fångar rättvis behandling. Vid Aylwin-regeringens tillträde i mars 1990 fanns drygt 380 politiska fångar kvar i de chilenska fängelserna. Många av fångarna var inte dömda och hade genomgått tortyr. En del hade dömts till extremt hårda straff av militärdomstolar. Nästan alla fall med politisk anknytning hade under diktaturen överförts till det militära rättsväsendet. Amnesti i samband med maktövertagandet övervägdes. Men amnestin hade också måst omfatta brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta var, enligt den chilenska regeringens bedömning, inte en politiskt sett möjlig väg. Den demokratiska regeringen ansåg i stället att alla de politiska fångarna skulle ges möjlighet att få sina fall prövade i civil domstol. Efter en långdragen behandling i kongressen antogs en ny lag med denna innebörd i februari 1991. För närvarande granskas fallen enskilt. Presidenten kan ta ställning till ansökan om benådning efter dom. När benådning inte är möjlig finns laglig möjlighet att erbjuda s.k. straffomvandling. Detta innebär att fången frivilligt accepterar att under bestämd tid bosätta sig utomlands. Sådan straffomvandling förutsätter att fången själv begär att få straffet omvandlat till exil i särskilt angivet land. Givetvis förutsätter denna lösning också ett villigt mottagarland. Den 30 april i år hade, enligt uppgift, de politiska fångarnas antal sjunkit till ca 50 personer. Vad som återstår att pröva är i huvudsak sådana fall där personer misstänks för s.k. blodsbrott, som ofta lett till dödlig utgång. Som svar på Eva Zetterbergs första fråga om vilka ansträngningar Sverige gör för att Chile skall frige de återstående politiska fångarna vill jag särskilt framhålla att den svenska regeringen ej har anledning att ifrågasätta det sätt på vilket den chilenska regeringen valt att ta itu med arvet från militärdiktaturen. Den svenska regeringen intämmer i den chilenska regeringens förhoppning att problemet med de politiska fångarna skall få en snar lösning. Beträffande frågan om eventuellt stöd för de politiska fångarnas återanpassning vill jag erinra om att Sverige under lång tid lämnat humanitärt bistånd till Chile. Sådant bistånd har under en övergångsperiod fortsatt att utgå efter demokratins seger i mars 1990. Biståndet motiveras med behovet av att stödja rehabilitering av dem som föll offer för militärregimens brott mot mänskliga rättigheter. Ett omfattande humanitärt bistånd till Chile är enligt regeringens mening inte längre motiverat. Vi förutser emellertid fortsatt stöd framöver till svenska enskilda organisationer, vilka sedan länge bistått med bl.a. insatser för social återanpassning av förutvarande politiska fångar i Chile. Den tredje frågan är om regeringen genom andra insatser avser att stödja uppbyggandet av politisk demokrati i Chile. Sverige lämnar redan ett ansenligt bistånd till Chile i syfte att stärka demokratin. Detta bistånd riktar sig huvudsakligen till de sociala sektorerna. Bl.a. stöder Sverige ett projekt för bostadsbyggande i områden av kåkstäder utanför städerna Santiago, Valparaiso och Talca. Stöd har även lämnats till rehabilitering av eftersatta skolor. Det svenska biståndet understöder därmed den chilenska regeringens ansträngningar att tillmötesgå uppdämda förväntningar om att landets demokrati också skall medföra materiellt förbättrade villkor. Fru talman! Den demokratiska regeringen i Chile har genom en rad åtgärder visat att den vill göra upp med de oförrätter som begicks under militärdiktaturen. Jämfört med diktaturåren blir kränkningar av de mänskliga rättigheterna nu i mycket stor utsträckning föremål för utredning och domstolsbehandling. Två generaler har lagförts som misstänkta för delaktighet i det uppmärksammade mordet på förre utrikesministern Letelier. Den senaste tiden har demokratin i Latinamerika utsatts för påtagliga hot. Därför är det desto viktigare för den svenska regeringen att uttrycka sitt stöd för demokratins konsolidering i Chile. Att döma av utvecklingen hittills finns det anledning att uttrycka beundran över hur väl det chilenska samhället klarat övergången från diktatur till demokrati.

Fru talman! Låt mig först på en gång svara Eva Zetterberg att jag tycker det är en brist i demokratin att det finns politiska fångar. Samtidigt finns det problem som man har att hantera, som Eva Zetterberg var inne på. Även en person som går under beteckningen politisk fånge kan ha begått brott, och har det av och till, som man också måste ta hänsyn till. Det gäller dessa blodsbrott som jag nämnde. Jag är övertygad om att det är nödvändigt att vi sätter in den chilenska regeringens situation i sitt rätta sammanhang. Det känner säkert Eva Zetterberg till. Vi vet att den här demokratiska regeringen har sin rörelsefrihet begränsad. Det gäller även när den skall behandla de politiska fångarna. Den avgående militärjuntan stiftade en rad lagar för att kringskära manöverutrymmet för den tillträdande regeringen. Dessa lagar innebar bl.a. att ett antal militären närstående personer t.ex. utsågs till senatorer. De här lagarna innebar också att den civila makten förhindrades att avsätta general Pinochet, att militären gavs vetorätt i det nationella säkerhetsrådet och att ledamöterna i författningsdomstolen skall utses i odemokratiska former. Den var den ena sidan. Å den andra sidan har regeringen att ta hänsyn till de vänstergrupper som fortsätter den s.k. väpnade kampen. De använder sig av attentat och även politiska mord. Dessa våldsdåd inverkar naturligtvis negativt på möjligheterna att konsolidera den unga demokratin. Om presidenten benådar personer som öppet sympatiserar med grupper som vill fortsätta den väpnade kampen riskerar han att några av dessa f.d. fångar senare kan bli inblandade i nya blodiga attentat. Det skulle naturligtvis omgående utnyttjas av oppositionen. Regeringen har alltså att ta hänsyn både till höger och vänster. Den befinner sig i en till dels klämd situation. Den måste då ta hänsyn till armén som med kraft kan motsätta sig varje benådning av fångar som är dömda för mord på militärer. Det är likväl så att president Aylwin har benådat betydligt fler personer än man haft anledning att förvänta sig, särskilt om man beaktar den komplicerade inrikespolitiska situationen. Fru talman! Jag håller också med om att det är viktigt att nu finnas till hands för den nyunga demokratiska regimen i Chile och hjälpa till med humanitärt bistånd. Samtidigt vet vi att Chile har en relativt hög BNP per capita. Det rör sig om ca 1 800 USA-dollar. Vi har begränsade resurser. Den resurs vi har att hantera räcker inte till allt som vi skulle önska. Det är likväl så att de satsningar vi gör, görs för att förstärka demokratin och förbättra demokratin. Jag vill påstå att Sverige var mycket snabbt framme inne i Chile för att visa president Aylwin och hans regering att vi inte sitter på åskådarläktaren längre, utan att vi vill vara med och hjälpa till. Som också antyddes av Eva Zetterberg finns det anledning att vara mycket tillfreds med de insatser som gjort och som görs. Jag är personligen övertygad om att dessa insatser främjar den demokratiska utvecklingen.

Herr talman! Jag vill först och främst säga att det själfallet är tillfredsställande att det chilenska folket självt tar itu med sin situation och startar olika projekt för att återuppbygga ekonomin och försöka skapa ett socialt välstånd. Självfallet är det bra att antalet politiska fångar har minskat. Men jag tycker inte att det räcker. Det behövs ett svenskt stöd för att driva på och för att minska det antal politiska fångar som finns. När det gäller straffomvandling finns det en del politiska fångar som vill till Sverige. Det finns dessutom personer som är villkorligt frigivna och har familjer i Sverige och som vill komma till Sverige. Sverige skulle där kunna göra en mycket positiv insats. Jag vill återigen hänvisa till de två Amnestyrapporter som kom i höstas. Man pekar i dessa på att det beklagligtvis förekommit en rad fall av tortyr och olika sexuella övergrepp. Det är sådant som man inte förknippar med en demokrati, och det finns också här anledning från svensk sida att engagera sig. När det slutligen gäller biståndsprojekten, Alf Svensson, ser jag positivt på svaret vad gäller de enskilda organisationerna. Jag vet att det finns ett flertal -- Rädda barnen, Diakonia m.fl. -- som gör ett förtjänstfullt arbete. Jag vet också att Diakonia håller på att förbereda en ansökan om ett konkret stöd till anhöriga till försvunna och de som tidigare har varit politiska fångar, och man hoppas där på regeringens stöd framöver. Med detta svar som grund uppfattar jag att de kan förvänta sig en oerhört positiv bedömning av sina ansökningar och att de, liksom andra organisationer som vill fortsätta att arbeta som enskilda organisationer, kan påräkna regeringens stöd i framtiden.

Herr talman! Jag skall fatta mig väldigt kort. I fråga om respekt för andras uppfattningar är vi fullständigt överens, Ewa Hedkvist Petersen. Det är just därför som det är så beklämmande att man inte kan få belysa konsekvenserna av olika alternativ och göra vissa ämnen frivilliga. Det är precis det som är så viktigt, att ha respekt för andra uppfattningar. Därför reagerar vi mot dem som försöker lägga locket på denna respekt för andra uppfattningar. När det gäller betyg tycker vi att det är viktigt att man får veta hur det går. Det tycker också Ewa Hedkvist, men att man inte får skriva ned dem. Kan det möjligen bero på att hon gillar den kravlöshet som har präglat Socialdemokratin? Jag har också förstått att det finns en äkta, genuin omtanke, men det är inte omtänksamt att inte ställa höga och tydliga krav. Var och en som vet någonting om barn som spårar ur, vet att den viktigaste faktorn är att tidigt ge styrsignaler. Sedan kan man kalla det för social kontroll eller vad som helst, men det är viktigt att barn får styrsignaler om vad de får och inte får göra. Vi skulle bespara oss och samhället många värstingar, om denna tydlighet visades på ett tidigt stadium. Det vore äkta omsorg om människor. Petersen anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.

Herr talman! Jag skall börja med betygsfrågan. Ann-Cathrine Haglund hänvisar till betygsberedningens nya direktiv, och jag är medveten om att betygsberedningen just nu är inne i ett mycket intensivt arbete. Men vi har med vår reservation velat visa att vi anser att det inte finns anledning att sätta betyg före högstadiet. Vi bygger vår reservation på att vi anser att det måste finnas andra sätt för kontakt mellan elever, föräldrar och skola än att sätta betyg. Det finns det i dag, det vet vi. Vi anser också att det inte skulle vara bra för skolarbetet och för barnens inlärningssituation, om man skulle införa betyg tidigare än i högstadiet. Jag tycker att man också måste komma ihåg att vi är på väg mot en tid då fler barn kommer att börja skolan tidigare. Går man längre ner i åldrarna med betygssättning, innebär det att barnen får betyg ännu tidigare i sitt liv, när vi också har tidigare skolstart. Sedan fick jag inget svar på min fråga vad utskottets skrivning om att hemkunskap, slöjd och barnkunskap skall finnas i timplanen egentligen innebär. Jag måste därför ställa frågan igen. Får jag inget svar, måste jag återigen upprepa den uppmaning som jag gav till kammarens ledamöter och till alla motionärerna: Vill man ha en garanterad undervisningstid för de här ämnena i den framtida skolan, skall man rösta på den socialdemokratiska reservationen, för där skriver vi det klart. Garanterad undervisningstid betyder ingenting, säger Anne-Cathrine Haglund. Jo, garanterad undervisningstid innebär att alla elever skall få undervisning i de här ämnena. Sedan kan man alltid diskutera hur många timmar det skall vara, och det tycker jag att läroplanskommittén kan överväga, likaså på vilka stadier undervisningen skall ges. Det är viktigt att riksdagen slår fast att det skall vara garanterad undervisningstid, för då vet vi hur det kommer att bli i framtiden. Det vet vi inte med utskottets skrivningar. Med utskottets förslag vet vi inte vad riksdagen tycker, om inte Anne-Cathrine Haglund mer noggrant preciserar vad skrivningen innebär. Herr talman! Sist har vi frågan om kristen etik och västerländsk humanism. Det är viktigt att alla barn får del av det svenska kulturarvet och av vår historia. Det skall barnen få i ämnen som historia och religionskunskap. Däremot blir vi socialdemokrater förundrade över att regeringen ändrar i läroplansdirektiven, när Ann-Cathrine Haglund säger att samma värdemässiga grund skall gälla. Varför ändra i direktiven om man inte menar något med det? Jag upprepar vår ståndpunkt, nämligen att det är olyckligt att regeringen för in en terminologi som kan leda tankarna alldeles fel, dvs. mot att den svenska skolan skall ha en viss religiös överbyggnad.

Herr talman! Det är välgörande att höra Ann Cathrine Haglund säga att skolan inte skall vara konfessionell. Det är något som har präglat den svenska skolan, och det är bra att höra att det skall vara så i framtiden. Det är också viktigt att eleverna, barnen och ungdomarna, får del av det svenska kulturarvet i många olika avseenden, även det religiösa kulturarvet. Det är en viktig del av vår historia. Den undervisningen ges i skolan i historie och religionskunskapen. Där har vi inte heller några skilda åsikter. Såsom skrivningarna är utformade i läroplansdirektiven uppstår det tvivel och funderingar om vad det hela innebär. Det är ju något nytt som tillförs. Det är olyckligt att vi skall behöva sväva i tvivel om skolans värdemässiga grund, på grund av att regeringen har lyft in denna formulering. Det är därför viktigt att diskussionen förs. Som jag sade i mitt första anförande finns det sådana formuleringar i propositionen om lärarutbildning vilka ytterligare förstärker osäkerheten om skolans värdemässiga grund. Det är en osäkerhet som regeringen har skapat, och det är mycket viktigt att vi diskuterar frågan. Är dessa formuleringar en tillfällighet, eller beror de på att kds ingår i regeringen? Kan de, eftersom detta parti finns med bland regeringspartierna, vara en tillfällighet? Jag vill att Ann-Cathrine Haglund ytterligare preciserar sig i den här frågan så att det inte råder några tvivel om på vilken värdemässig grund skolan skall stå på. Vidare har vi hemkunskap, slöjd och barnkunskap. Ann-Cathrine Haglund försöker komma ifrån ansvaret att säga vad utskottet menar. Hon säger att dessa ämnen i allt väsentligt kommer att bli obligatoriska i skolan. Varför har man inte rakt ut skrivit så i betänkandet och ställt upp på Socialdemokraternas formuleringar, dvs. att det skall finnas en garanterad undervisningstid? Jag tycker inte att det råder några tvivel om vad garanterad undervisningstid betyder. Det innebär att alla elever skall få bli undervisade i dessa ämnen i skolan. Det skall inte råda några tvivel om saken, såsom regeringen har formulerat det hela i direktiven till läroplanskommittén. När nu utskottet vill gå motionärerna till mötes, kunde utskottet ha ställt upp på den socialdemokratiska reservationen, och då hade de inte funnits några tvivel. Jag vill än en gång, för säkerhets skull, uppmana alla motionärer att rösta på den socialdemokratiska reservationen. Då vet man att det blir fråga om en garanterad undervisningstid.
Herr talman! Jag håller med om att det är bra att direktiven diskuteras. Jag hoppas att man fortsätter att diskutera de viktiga frågorna om innehållet. Det väsentliga i skolan är innehållet och vad skolan är till för. Som jag sade inledningsvis hoppas jag att debatten leder till ett engagemang hos alla för det som är skolans huvuduppgift, nämligen att ge kunskaper och färdigheter. Men det går inte att komma ifrån att det gjorts en lång rad misstänkliggöranden i debatten. Jag hoppas att det fr.o.m. nu är klargjort vad vi står för när vi säger att vi vill slå vakt om att skolan skall bygga på de etiska normer vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land. Jag tycker att det är bra att dessa formuleringar finns med. Det ger en djupare dimension åt direktiven för läroplanen och även för skolan. När det gäller hemkunskap, slöjd och barnkunskap har jag gång på gång sagt att utskottets skrivningar innebär ämnena i allt väsentligt kommer att vara obligatoriska. Ewa Hedkvist Petersen talar då om den garanterade undervisningstiden. Men det viktigaste är att bevaka timtalet. Läroplanskommittén skall ju se över allt i läro och kursplanerna. Det är viktigt att bevaka timtalet i alla ämnen. Men att det står att vissa ämnen skall ha en garanterad undervisningstid innebär inte att det i och för sig skulle vara fråga om samma timtal som nu. Kommittén måste naturligtvis kunna göra överväganden. Det väsentliga är att bevaka timtalet för ämnena när läroplanskommittén lägger fram sitt förslag. Som det står i direktiven, måste man i läroplanen kunna lämna ett utrymme för elevernas fria val. Om man, som Ewa Hedkvist Petersen, vill öka elevernas inflytande och ansvar, och sätta eleverna i centrum, är det viktigt att de själva får välja. Ju äldre de blir, desto mer får de välja själva. Det är viktigt att få utrymme för det, och det är ett grannlaga arbete som läroplanskommittén har att utföra. Petersen anhållit att till protokollet få antecknat att hon inte ägde rätt till ytterligare replik.
Herr talman! Repliken gäller bl.a. betyg. Jag kan formulera en fråga till Ann-Cathrine Haglund: När tål moderata barn att få återföring på hur de lyckas i skolan? Eller litet mer konkret: När vill moderaterna, alltså Moderata samlingspartiet, att betyg skall ges? Är det fr.o.m. årskurs 1 på lågstadiet, fr.o.m. mellanstadiet eller högstadiet, ''eller är svaret det beror på''? Jag skall inte ta någon repris på hemspråksfrågan. Jag vill bara konstatera att det inte råder något tvivel om att politikerna i utbildningsutskottet tycker att hemspråksundervisningen i den svenska uppläggningen är bra. Men det gör den inte bra. Om man pratar med dem som drabbas av hemspråksundervisningen ute i den otäcka verkligheten -- invandrare, lärare, möjligen exkl. hemspråkslärare -- möter man en massiv kritik. Om det nu skulle vara så otäckt att gå ut och prata med dem, föreslår jag ett samtal med en partikamrat till Han är informationssekreterare hos Per Westerberg, som säkert är bekant. Han är fruktansvärt kritisk mot den svenska uppläggningen av hemspråksundervisning. För säkerhets skull vill jag säga att Thomas Gür har sitt ursprung i Turkiet. Han säger själv att han har klarat sig utan, och det är han glad för. Han redogjorde för detta för några månader sedan i ett magasinsprogram, och t.o.m. redaktören Ingemar Odlander tappade hakan mer än en gång under den programsnutten. Det kan vara en god idé att lyssna på honom. Slutligen en fråga: Tycker Ann-Cathrine Haglund att det är bra att elever som har bott flera år i Sverige tvingas följa undervisningen på ett språk som de inte förstår eller kan?

Herr talman! Jag förstår inte riktigt. Jag frågade efter Moderaternas uppfattning om när betyg skall ges. I de dokument jag har tagit del av, där Moderaternas politik anges, sägs att man vill ha betyg fr.o.m. lågstadiet. Är det så, eller är det inte så? Det måste man väl kunna säga, även om man sitter i en statlig beredning. Inget av de andra partierna har haft några som helst problem att ge klart besked på denna punkt. Snälla Ann-Cathrine Haglund, jag sade inte att man skulle tvingas följa hemspråksundervisning. Jag vet också att det inte är så. Jag har läst dessa betänkanden, och vet självfallet att den är frivillig. Haglund att det är bra att elever som har bott flera år i Sverige tvingas följa undervisningen på ett språk som de inte förstår? Det är naturligtvis svenska jag syftar på. Skolplikten gör att de är tvingade att följa undervisningen, och den förmedlas på svenska. Samhället har struntat fullständigt i att hjälpa dessa barn att lära sig svenska innan. Det finns många exempel på det. Vi kan göra en gemensam resa till Botkyrka. Där sitter elever i sina klasser och förstår inte någonting av vad som sägs, och de har bott här i många år. Undervisningen är på svenska. Det tror sjutton att de tycker att det är jättetråkigt. Min fråga var: Tycker Ann-Cathrine Haglund att det är bra att det är på det sättet?
Herr talman! Moderata samlingspartiet har partistämmobeslut på att betyg skall sättas från utgången av lågstadiet. När det gäller hemspråksundervisningen och annan undervisning är det självfallet så att den svenska skolan skall ge varje elev undervisning och utbildning efter elevens egna behov och förutsättningar. Man måste ge elever så god undervisning i svenska språket och på ett sådant språk att de klarar av det. Hemspråksundervisning är en del av ett erbjudande som kommunen kan ge. Stöd i svenska och svenska 2 är andra delar. Varje elev skall självfallet få undervisning efter sina förutsättningar och behov.

Herr talman! Det har varit intressant att lyssna på Tuve Skånbergs anförande. Han har utvecklat frågan om kristen etik och västerländsk humanism mycket långt. Utifrån det jag nu har hört, måste jag fråga om Tuve Skånberg pratar för utskottsmajoriteten. Dessa tolkningar av det som står i läroplansdirektiven och av begreppet kristen etik och västerländsk humanism och dess innebörd för skolan, är de också utskottsmajoritetens tolkningar? I så fall vore det förvånande, eftersom Tuve Skånberg gick mycket långt. Det Tuve Skånberg försökte göra med sina citat var att säga att begrepp som solidaritet, jämlikhet och rättvisa har en mycket speciell innebörd inom den kristna etiken och att de kan tolkas på helt andra sätt inom andra livsåskådningsriktningar. Vi vet att samma ord kan tolkas olika. Men dessa ord och värderingar har tidigare förkommit i Lgr 80 och inte tolkats på annat sätt. Jag kan då inte förstå av vilken anledning man måste ha en speciell förankring av dessa begrepp och värderingar, när vi vet att det fungerat mycket bra med den läroplan vi har i den svenska skolan. Jag anser alltså inte att dessa begrepp behöver preciseras och att det har hänt något särskilt som gör att de måste preciseras. De citat som Tuve Skånberg anförde andas en misstro mot andra värderingsriktningar än just den kristna, och det kan vi inte ställa upp på. Det är också det vi vänder oss mot i läroplansdirektivens skrivningar. Vi menar att de ger utrymme för just sådana resonemang som Tuve Skånberg nu för, och det är mycket olyckligt. Sedan säger Tuve Skånberg att vi i Sverige redan nu är förankrade i kristen etik. Det är vi till mycket stor del, men den kristna etik som Tuve Skånberg talar om har kommit att få väldigt många uttryck. Den har under många tidsperioder, och även nu igen, kommit till uttryck på många sätt som jag definitivt inte kan ställa upp på. Den har t.ex. kommit till uttryck som abortmotstånd, en nedvärderande syn på kvinnor, en mycket strikt sexualmoral och att man pekar ut människor som inte har samma värderingar. Om man med uttrycket ''kristen etik och västerländsk humanism'' även omfattar sådana värderingar, anser jag att dessa formuleringar för mycket långt. Jag vill än en gång fråga: Talar Tuve Skånberg för utskottsmajoriteten? Jag skulle vilja att han utvecklar sina synpunkter på vad jag nu har sagt.

Herr talman! Det som utskottet har skrivit i betänkandet ger uppenbarligen utrymme för mycket olika tolkningar när det gäller läroplansdirektiven och svaret på motionen. Det tycker jag är mycket olyckligt. Det skapar osäkerhet i skolans värld och osäkerhet hos oss föräldrar om vilken värdemässig grund som skolan skall stå på och vilka uttryck detta kan få. Detta tycker jag inte är bra. När vi har en allmän skola med en mycket hög kvalitet, där de flesta föräldrar har sina barn, skall vi veta på vilken värdemässig grund skolan står. Det skapas nu en stor osäkerhet. Herr talman! Vi socialdemokrater tycker att det är mycket viktigt att slå fast att den svenska skolan skall vara öppen för alla barn och ungdomar på lika villkor. I skolan skall elever, lärare, skolledare och övrig personal arbeta tillsammans oberoende av religiös övertygelse. I dagens pluralistiska samhälle, med många olika religiösa inriktningar i Sverige, skulle det vara synnerligen olyckligt om den gemensamma skolan skulle ta ställning för en religiös övertygelse framför en annan, vilket vi anser att dessa direktiv öppnar dörrarna för. Tuve Skånbergs tolkningar är enligt min mening bevis för detta.

Fru talman! Jag har talat med en hel del av de ideella rörelserna, och samtliga har sagt att det här är en bra idé och att de vill ha detta som ett obligatoriskt ämne i skolan. Jag har talat med Röda korset, Livräddningssällskapet och flera andra organisationer. Som vanligt i denna kammare sopas alla bra idéer under mattan på något mystiskt sätt -- tyvärr.

Fru talman! Jag har begärt ordet bara för att underlätta kammarens arbete, och jag vill ändra mitt yrkande om bifall till reservationer. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 1, 6, 8 och 12. I övrigt stöder vi naturligtvis våra reservationer, men jag yrkar inte bifall till dem nu.